Herr talman! Det torde vara en god regel vid allt beslutsfattande att man först har alla nödvändiga papper på bordet innan man tar ställning — i annat fall kan man i efterhand överraskas av stora streck i räkningen, oförutsedda kostnader och många andra besvärligheter.

Regeringen tog följaktligen saken i egna händer och hänvisade till att prövningen i efterhand enligt vattenlagen och miljövårdslagen skulle precisera vilka krav på åtgärder som bör ställas för att motverka föroreningar från den planerade industriella verksamheten, Det är gott och väl. Men dessa krav, om vilka man nu vet att de kommer att bli mycket omfattande, hade självfallet varit värda att veta innan beslutet fattades. Detta så mycket mer som naturvårdsverket bland andra institutioner på ett tidigt stadium i remissutlåtande avstyrkte stadsplaneförslaget. Också med hänsyn till det faktum att Brofjordenfrågan animerat en mycket engagerande miljövårdsdebatt hade det varit välbetänkt att invänta koncessionsnämndens prövning. Nu framhåller man visserligen att åtskilligt utredningsarbete återstår innan ett slutgiltigt ställningstagande till Brofjordenprojektet kan göras. Man menar att regeringskommunikén har formulerats endast som ett medgivande i princip till lokalisering av det planerade oljeraffinaderiet till Brofjorden. Formellt skulle det endast vara fråga om beslut i en till Kungl. Maj:ts prövning underställd stadsplanefråga.

14 maj 1971 Med detta, herr talman, har jag ytterligare velat motivera att vi från | g Å . Granskning av statsmoderata samlingspartiet ställer oss bakom reservationen B.

Herr talman! Först bara ett litet påpekande till hur Hilding Johansson började. Om jag säger att vissa argument är ”ohållbara” så är det självklart min egen bedömning att de är ohållbara, Det är inte att ”mästra kammaren” att göra en sådan bedömning. Det är en plikt och en nödvändighet i en dechargedebatt. Sedan sade Hilding Johansson — det var öppningen i hans inlägg — att här har pågått en stor debatt om Brofjorden, väldigt mycket kritik har framförts i pressen och på andra håll, och nu när ärendet kommer upp i dechargediskussionen så är det bara på en enda punkt som man har invändningar att göra, Det tyckte Hilding Johansson var ”intressant”. Då vill jag påpeka för Hilding Johansson att jag gör en klar boskillnad mellan dechargen och min inställning i sakfrågan — för eller emot ett raffinaderi på Lysehalvön; för eller emot att mitt på Bohuskusten öppna ett nytt industriområde för oljeindustrin, På den punkten känner Hilding Johansson till min uppfattning. Jag anser regeringens handlande i sak vara djupt olyckligt. Men den här debatten handlar inte om det utan om vad som är lämpligt eller olämpligt från administrativ och principiell synpunkt. Också då, utöver den kritik man alltså i sakfrågan kan rikta mot regeringen, kan man kritisera från en neutral utgångspunkt i sakfrågan. Det gäller alltså det beslut som regeringen fattade i november förra året. Enligt vår mening var det fel att göra det då och att inte avvakta koncessionsnämndens behandling. Det är ju klart att vi kunde ha tagit upp också en del andra punkter, som är administrativt intressanta och där man kan diskutera regeringens handläggning. Jag kunde t.ex. ha tagit upp några av de punkter som Ronny Svensson har skrivit om i sin bok, som kom ut i går och som kanske Hilding Johansson har hunnit läsa. Ronny Svensson skriver på en sida, att efter sjöfartsverkets inseglingsrapport vägrade regeringen att vänta på Göteborgs stads kommentar till den. ”Förmodligen var regeringen helt enkelt rädd för att få ta del av Göteborgs stads synpunkter innan den fällde sitt beslut.” Vi kunde naturligtvis också ha tagit upp att man inte avvaktade den västkustgrupp inom planverket som regeringen själv hade beställt utan fattade sitt beslut under föregripande av denna grupp och dessutom från statsministerns 19 sida under desavuering av den gruppen. Men nu koncentrerade vi behandlingen till det som vi upplevde som det mest viktiga från administrativ synpunkt: tågordningen mellan det stora beslut som regeringen fattade i november 1970 och den koncessionsnämndsbehandling som har inletts först under 1971. Hilding Johansson säger att OK inte behövde ha gått till koncessionsnämnden. Det var ett frivilligt avgörande från företagets sida, och av det skälet kunde regeringen med gott samvete ha kunnat fatta beslutet vid denna tidpunkt. Nu skall vi ju komma ihåg att alla människor förra hösten utgick från att OK skulle gå till koncessionsnämnden, Såvitt jag vet sade OK också redan vid den tidpunkten att man skulle vända sig till koncessionsnämnden.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 Den typ av advokatyr från Hilding Johanssons sida som vi nu hört — att det egentligen var generöst av OK att gå till koncessionsnämnden, eftersom företaget inte hade behövt göra det — är alltså bara ett försök att lägga saken till rätta i efterhand. Dessutom hade ju regeringen kunnat säga att den för sin del tyckte att det här var ett så viktigt avgörande att den velat se vad koncessionsnämnden skulle säga om luftutsläppen. Det hade stått regeringen fritt att göra det och att avvakta med sitt ställningstagande. Nu säger Hilding Johansson att det är riktigt att ärendet kanske kommer tillbaka till regeringen, Efter det att koncessionsnämnden prövat det kanske OK eller någon sakägare från andra sidan överklagar. Då kommer det att gå till Kungl. Maj:t enligt 6 § i miljöskyddslagen. Men då är frågan: Är det verkligen rimligt att regeringen som den högsta instansen enligt miljöskyddslagen redan i förväg i ett annat beslut som gäller en stadsplan har bundit sig för att acceptera OK vid Brofjorden? Då föregriper man ju sitt ställningstagande som överklagandeinstans enligt miljöskyddslagen, och därmed urholkar och uttunnar man betydelsen av miljöskyddslagen. Det är just detta som debatten gäller. Genom att först fatta ett beslut avhänder man sig sin handlingsfrihet i nästa beslut. Efter det att vi har utarbetat vår reservation i dechargepromemorian och i konstitutionsutskottet har Ronny Svenssons bok kommit ut, och han tar upp just den här saken. Jag antar att Hilding Johansson finner detta intressant. Ronny Svensson skriver i sin bok: ”Som vi finner av ovanstående är lagstiftningen så litet samordnad att stat och kommuner beslutar om en bit i taget. Det gör att senare led i en prövning av ett stort bygge förlorar sin betydelse... Det är absolut nödvändigt i fortsättningen att ett byggnadsärende av OK-typ avgörs samtidigt enligt byggnadslag , miljöskyddslag och vattenlag . Nuvarande ordning har bara OK och andra exploatörer fördel av.” Vi har alltså i konstitutionsutskottet, när vi har granskat dessa lagar — Nr 87 och handläggningen av det här ärendet, nått precis samma slutsats som Fredagen den denne avdelningsdirektör vid statens planverk, som från delvis andra 14 maj 1971 utgångspunkter har skrivit sin bok. Därför tycker jag inte att Hilding —5-- Johansson bör spela förvånad över att vi riktar kritik mot regeringens Granskning av statshandläggande av ärendet. rådens ämbetsutöv Det är ”endast” frågan om luftutsläppen som prövas i koncessionsning m.m. nämnden, tyckte jag att herr Johansson sade. Jag hoppas att jag missuppfattade honom, ty det är ju betydligt mer, vilket var och en har kunnat läsa som följt de olika ansökningarna. Men också om det ”endast” gällde luftutsläppen så är ändå de uppgifter som har kommit fram under 1971 — efter det att regeringen alltså har fattat sitt beslut — anmärkningsvärda. Vi fick ju reda på först i år att OK skulle använda olja med en svavelhalt på 2 procent. Det betyder att man släpper ut 2,7 ton svaveldioxid i timmen, ibland upp till 10 ton i timmen, varje timme dygnet runt i ca 345 dagar om året. Det betyder i sin tur att nära 100 ton svavelsyra hamnar i naturen varje dygn som en följd enbart av OK-raffinaderiet. Per år skulle det här bli, enligt en tidningsuppgift, 36 000 ton svavelsyra som kommer ut i naturen, främst i Västsverige, till följd av utsläppen från OK-raffinaderiet. Naturvårdsverket har i samband med att det yttrade sig inför koncessionsnämnden i den här saken gjort en undersökning av 314 insjöar längs Västkusten. 113 av dem har ett lägre pH-värde än 5, vilket vanligen är skadligt för ädelfisk, speciellt för rom och yngel. 63 hade ett så lågt pH-värde att fortplantning för de flesta fiskarter torde vara omöjlig. Den försurningen är främst en följd av ökade svavelutsläpp på Västkusten, inte minst från de petrokemiska anläggningar som finns i Stenungsund. Därför kräver naturvårdsverket att den olja OK använder vid Brofjorden skall innehålla högst 1 procent svavel i stället för 2 procent som OK begärt. Det blir en betydande minskning av utsläppen av svaveldioxid. Och, herr Johansson, de uppgifter som jag nu refererat kände regeringen inte till när den fattade sitt beslut. Genom att föregripa inte bara den fysiska riksplaneringen och planverkets västkustgrupp utan också koncessionsnämnden fattade regeringen sitt beslut på otillräckliga grunder, och man föregrep ett ställningstagande inför eventuellt senare besvär från OK över koncessionsnämnden. Om det som hänt i detta fall är rimligt och riktigt, då har man gjort delar av miljöskyddslagen till ett dåligt skämt. Det är trist att majoriteten i kotutionsutskottet inte ställer större krav på miljöpolitiken och på rimlig användning av våra lagar än att den helt och fullt försvarar regeringen i den här frågan.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan tyckte sig av mitt anförande förstå att jag endast pliktskyldigast ställde mig bakom reservationen. Det är klart att man inte kan gjuta sitt hjärteblod i alla frågor. En beryktad potentat sade en gång: ”Vad jag har skrivit det har jag skrivit.” Jag kan tillägga: Vad jag har talat det har jag talat, och jag 21 menar det också, herr Johansson. Anmärkningen att regeringen avgjorde det här ärendet första gången för tidigt och på otillräcklig grund ställer jag mig helt bakom. Det är klart att juridiskt kan Kungl. Maj:ts handläggning försvaras, men med hänsyn till att ärendet berör allvarliga miljövårdsfrågor borde regeringen se till att det till alla delar fanns vattentäta skott. Det är min oförytterliga mening.

Herr talman! Det är litet lustigt att på den enda punkt där Hilding Johansson och jag är överens har han de senaste minuterna desavuerat sig själv. Vi var ju eniga om att detta inte gällde vår hållning i sak till raffinaderiet på Lysehalvön. Hilding Johansson gjorde t.o.m. ett stort nummer av det i början av sitt anförande för att slippa diskutera svavelutsläppen. Men i slutet av sitt anförande märker han att han inte tidigare har haft några argument — då kastar han sig in i en ny diskussion och säger att man kände tillfredsställelse över sysselsättning osv, i Bohuslän, Javisst, det var många som tyckte att detta var ett bra beslut. Det 23 fanns många andra som tyckte att det var ett dåligt beslut. Det hör inte hit. Vad vi nu diskuterar är hur en viss lag skall tolkas och i vilken ordning som ärenden av detta slag skall handläggas, oavsett om vi är för eller mot raffinaderiet på Lysehalvön. Det borde Hilding Johansson som mångårig ledamot av konstitutionsutskottet ha hunnit lära sig. Det är klart att Ronny Svensson inte skrev sin bok utifrån samma synpunkter som vi har granskat ärendet i konstitutionsutskottet. Huvuddelen av hans bok handlar om andra ting. Men i delar av denna bok kommer han in på precis samma sak som vi har diskuterat i vår reservation: att man, genom att man tar ett stadsplaneärende först där regeringen fattar ett beslut, binder regeringen inför ett senare eventuellt ställningstagande som besvärsinstans efter koncessionsnämndens behandling. Detta har Ronny Svensson nått fram till från delvis andra utgångspunkter; det tycker jag stärker vår argumentering. Sedan säger Hilding Johansson — jag tycker att han har rätt i sak men att han når en felaktig slutsats — att Lysekils kommun hade ansökt om denna stadsplan och sedan var det regeringens skyldighet att besluta. Men regeringen hade ingen som helst skyldighet att besluta i november 1970. Det finns ingen som helst lag som säger att regeringen måste besluta i november 1970 med föregripande av koncessionsnämndens behandling. Den hade mycket väl kunnat handla på ett helt annat sätt: väntat på att koncessionsnämnden hade klarat av saken för sin del och sedan träffat ett avgörande. Det finns ingenting i lagen som säger att det hade varit fel. Men då kommer Hilding Johansson till slut in på det som jag tycker är det allvarligaste i den här debatten. Han säger att tågordningen fick företaget avgöra, regeringen hade bara att besluta om stadsplanen. Om OK ville komma med en ansökan till koncessionsnämnden före eller efter det att stadsplanen hade fastställts var OK:s sak. Det kunde regeringen inte bestämma. Men detta är väl ändå att avskriva regeringsmakten stora handlingsmöjligheter. Det är väl att förvandla regeringsmakten i vissa frågor till en lekboll för vad som ett företag anser vara taktiskt lämpligt. Är det verkligen på det viset att det är OK som skall avgöra med vilken tidtabell man skall besluta i enlighet med byggnadslag och miljöskyddslag? Är det så att tidpunkten för dess ansökan måste bestämma tidpunkten för regeringens slutliga ställningstagande? I så fall har Hilding Johansson aningslöst formulerat laisser fairesocialismens egen trossats, nämligen att regeringen inte kan bestämma tågordningen, utan att företaget gör det självt. Och dessutom har han dragit ett brett streck över den proposition som föreslog den här miljöskyddslagen. Det står nämligen i proposition nr 28 år 1969 att det är ”av vikt att miljövårdens synpunkter beaktas på ett tidigt stadium av arbetet med sådana föreskrifter och anvisningar” . Och i mening efter mening slår departementschefen fast just detta att miljösynpunkterna skall in på ett tidigt stadium. Nu säger Hilding Johansson tvärtom att det var OK att miljösynpunkterna kom in på ett mycket sent stadium, för det fick OK bestämma. Om han då inte har gjort delar av miljöskyddslagen till ett dåligt skämt vet jag inte hur man skall göra det.

Herr talman! För det första: Jag skulle uppskatta om Hilding Johansson inte oavbrutet i alla sina inlägg ojade sig över att jag ”mästrar kammaren” när jag för en debatt med honom om Brofjorden och det administrativa handläggandet av den här saken. Man skall kunna ta en duell om sådana ting utan att börja jämra sig i varje inlägg över att andra ”mästrar”. Detta är en debatt i en sakfråga, Den bör man klara av med gott humör. För det andra: Om det är på det viset att man låter ett enskilt företag bestämma tågordningen, låter man därmed också regeringen fatta sitt beslut utan kännedom om de fakta som kommer fram vid koncessionsnämndens behandling. Det är detta som debatten har gällt, och jag finner att Hilding Johansson tycker att tågordningen har varit bra. Det betyder att propositionen 1969 på den här punkten har avskrivits. Jag tycker att tågordningen har varit dålig och hoppas att man vid kommande fall av liknande typ låter koncessionsnämnden ta ställning innan regeringen binder sig.

Herr talman! Jag kan då starta med att tala om för Hilding Johansson att det står i den proposition som lade fram förslaget om miljöskyddslag, att miljösynpunkterna skulle komma ”på ett tidigt stadium” vid handläggningen. I fallet Brofjorden har de kommit på så sent stadium att de inte får påverka regeringens beslut. Reservationen C handlar också om ett område som blir allt viktigare, Den gäller hur vi skall. bedriva internationellt och främst nordiskt samarbete. Förenta nationerna antog 1966 en konvention om medborgerliga rättigheter. I artikel 20 vill man förbjuda ”all propaganda till förmån för krig”. Det är en kautschukparagraf som främst i kritiska utrikespolitiska lägen allvarligt skulle inskränka den utrikespolitiska debatten i Sverige om konventionens bud blev svensk lag. I sakfrågan har regeringen och folkpartiet i dag inga olika meningar. Till slut valde ju justitieministern i ett frågesvar till mig i andra kammaren i höstas att avskriva tanken på en svensk lag som skulle kriminalisera s, k. krigspropaganda. Men dessförinnan hade Sverige varit med och gett fritt fram för liknande lagförslag i Norge och Danmark. Det framgår klart av justitiedepartementets stencil 1970:19, som citeras i bilaga 9 till konstitutionsutskottets betänkande: ”Vid överläggningar mellan representanter för de nordiska ländernas justitieoch utrikesdepartement har diskuterats frågan vilka förbehåll länderna avser att göra vid ratifikation av bl.a. den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Därvid har enighet nåtts om att förbehåll inte bör göras mot bestämmelserna i art. 20 om krigspropaganda.” Innebörden av det som står i justitiedepartementets stencil är helt klar. Ratificerar man den här konventionen utan att göra förbehåll för artikel 20, blir man också tvungen att i den egna lagstiftningen föra in straff för s.k. krigspropaganda, Justitiedepartementets stencil föreslår också en sådan lag och en sådan ändring i tryckfrihetsförordningen. Och Sverige har alltså i nordiska överläggningar gett intryck av att man skulle genomföra en sådan lag.

Och när norrmännen upptäckte att Sverige ändrat mening drog man tillbaka sin egen proposition i stortinget med hänvisning till vad som hänt i Sverige! I Danmark har förslaget mött hård kritik, och folketinget har såvitt jag vet ännu inte slutgiltigt behandlat det. Det svenska uppträdandet finner jag uppseendeväckande hur man än ser det. Jag har här antagit att de ämbetsmän som förde förhandlingarna från svensk sida i förväg hade gått igenom problemet med justitieministern eller utrikesministern eller med dem båda. Och då är det anmärkningsvärt att regeringen först intar en hållning, som underlättar för Norge och Danmark att lägga fram sina propositioner, för att sedan när det blir debatt i Sverige inta motsatt hållning, vilket tvingar den norska regeringen att dra tillbaka sin proposition. Nu har det en gång sagts av justitieministern att regeringen inte var ansvarig för vad ämbetsmännen kom fram till. De agerade på eget ansvar och regeringen tog ställning först när man bestämde sig för att inte i svensk lag kriminalisera s.k. krigspropaganda. I så fall finner jag det minst lika anmärkningsvärt att ämbetsmän utan politiskt ansvar och utan kännedom om vad statsråden anser gör upp med Norge och Danmark på ett sätt som får de båda grannländernas regeringar att lägga fram likartade propositioner. Sådana ställningstaganden måste självfallet från början göras av de politiskt ansvariga, alltså av regeringen själv. Hur man än ser det här är det som inträffat orimligt från administrativ och principiell synpunkt. Vi säger i vår reservation att ”den svenska regeringens slutliga avgörande borde ha träffats före eller i samband med överläggningarna med Danmark och Norge. Nordiskt samarbete får inte bedrivas på det sätt som skedde i detta fall.” Att varken socialdemokraterna eller centerpartisterna i konstitutionsutskottet kunnat ställa sig bakom en sådan meningsyttring är beklagligt och minskar tyngden i utskottets dechargearbete. Min fråga går därför dels till det främst ansvariga statsrådet, justitieministern, dels till majoriteten i konstitutionsutskottet: Anser ni att det här fallet har handlagts på ett i alla avseenden riktigt sätt? Kommer statsrådet att handla på samma sätt i framtiden i liknande ärenden och kommer konstitutionsutskottet då åter att värja statsrådet mot en anmärkning?

Herr talman! I det här ärendet är det obestridligt att vår regering med övriga nordiska regeringar på departementsnivå enades om att ratificera FN-konventionen om medborgerliga politiska rättigheter och därvid inte göra undantag för artikel 20 om förbud mot krigspropaganda. Det framgår med all önskvärd tydlighet av bilaga 9 till det här betänkandet. Justitiedepartementet upprättade också, som det framhölls, en omfat 1970 fanns det nordisk enighet i saken, men sedan ändrade de svenska 27 regeringsledamöterna ståndpunkt i november, uppenbarligen utan att hålla sina nordiska kolleger underrättade därom. I Norge och Danmark lade regeringarna fram proposition i ärendet — den norska regeringen så sent som den 4 december i fjol. Den norska regeringen hann, som vi hörde, dra tillbaka propositionen, när man fick vetskap om svenska regeringens reträtt men det hann inte den danska. De danska och norska regeringarna utgick från att de nordiska regeringarna var överens i frågan. Det framgår tydligt av det norska Justisog politiedepartementets Ot. meld. nr. 3. Jag skall be att få citera några rader där: ”Sporsmål om eventuelt forbud mot krigspropaganda hadde vert tatt opp i nordiske departementsdroftelser. — — — I alt vesentlig var man kommet fram til felles standpunkter.

Och i det danska folketinget var just denna gemensamma nordiska hållning ett argument i den svåra debatt man där hade innan man fick lagförslaget antaget i första omgången. Detta regeringens för våra grannländer besvärande uppträdande i frågan anser vi bör påtalas, och det ger oss från moderata samlingspartiet anledning att sluta upp bakom reservationen C.

Herr talman! Jag skall gärna erkänna att jag blev något konfunderad över den anmärkning som herr Ahlmark riktade mot regeringen, men sedan framgick det med all önskvärd tydlighet vad som var avsikten med herr Ahlmarks framträdande. Den var att framställa sina egna insatser som avgörande för regeringens ställningstagande i sak. Emellertid förhåller det sig så att herr Ahlmark är överens med regeringen om att inte i vårt land godta en lagstiftning av den karaktär som det här är fråga om. Jag skall här inte ingå på själva lagstiftningsfrågan utan konstaterar bara att herr Ahlmarks anförande gav det intryck som jag här har sagt. Sedan var herr Ahlmark försiktig och talade hela tiden om att ”Sverige har varit med”. Herr Mårten Werner borde ha lagt märke till detta, när han uttalade sig om regeringens reträtt. Regeringen tog inte ställning till denna fråga förrän omkring den 1 november.

Det är möjligt att det har förekommit missförstånd vid de förhandlingar som förts, det vågar jag inte uttala mig om med säkerhet. Men jag kan göra denna deklaration efter ett samtal som jag hade med Nr 87 justitieministern så sent som i går, och där justitieministern beklagade att — Fredagen den han på grund av en högtidlighet vid hovrätten i Malmö inte hade tillfälle 14 maj 1971 att närvara här i dag. Här ställdes sedan en direkt fråga till justitieministern, och i hans frånvaro vill jag säga att det finns vissa problem i det nordiska samarbetet när det gäller vid vilken tidpunkt en fråga skall tas upp och hur vi skall agera i olika sammanhang. I samband med årets session i Nordiska rådet i Köpenhamn hade jag tillfälle att något beröra dessa frågor. Jag skall inte nu gå närmare in på den saken utan vill bara säga att man har anledning att beklaga att sådana missförstånd uppstår, och att det gäller för oss att i framtiden finna vägar för att undvika det. Herr talman! Jag har inte kunnat finna förklaringen till att man riktar kritik mot regeringen i detta sammanhang, allra helst som det i sak inte i något av de nordiska länderna i nuvarande läge föreligger något missförstånd utan alla synes vara överens,
Herr talman! Herr Adamsson påpekade att jag hade använt ordet reträtt och fann det förmodligen olämpligt i sammanhanget. Man kan ju kalla det vad man vill. Om man betänker vad som sägs i den omfattande PM med förslag till lagstiftning som lades fram finner man i varje fall att regeringen ändrat mening tvivelsutan mycket markant. Herr Adamsson sade att det var den 1 november som regeringen här i landet tog ställning, alltså ändrade mening. Men den norska regeringen lade fram sin proposition först den 4 december. Det måste ju ha varit en bristfällig kommunikation mellan regeringarna, och det var rimligtvis den svenska regeringen som borde ha tagit initiativ, eftersom de andra regeringarna var införstådda med att det förelåg i varje fall en preliminär överenskommelse om ratificering.

Herr talman! Låt mig först säga att jag mycket uppskattar herr Adamssons inlägg, därför att det ledde framåt. Men först till det som jag inte riktigt uppskattade. Herr Adamsson påstod att jag ville göra gällande att det var mina insatser som gjorde att regeringen till sist fattade det kloka beslutet att inte lägga fram en sådan här proposition. Det tror jag inte alls var främst mina insatser, Förändringen i regeringens hållning berodde ju på pressdebatten, på t.ex. Per Olov Enqvists artikel i Expressen, på remissvaren till justitiedepartementet från Sveriges författareförening, Sveriges Radio och Pressens samarbetsnämnd. Det var de viktiga insatserna. Det är de som främst skall hyllas för att en sådan här proposition inte lades fram. Det är dem regeringen främst har att tacka för att den inte gjorde det politiska misstaget att lägga fram en proposition som jag inte tror att kammaren hade accepterat. Det är riktigt som herr Werner i Malmö framhåller, att det är fel att säga att Danmark och Norge lade fram sina propositioner före den svenska regeringens ställningstagande. Poängen i den här diskussionen är 29 ju att de trodde att den svenska regeringen hade tagit ställning tidigare, Det står ju i den danska och i den norska propositionen att Sverige kommer att lägga fram likartade förslag. Och det står ju i det papper som justitiedepartementet sände ut, jag tror det var i juli förra året, att man vid överläggningar mellan representanter för de nordiska ländernas justitieoch utrikesdepartement var överens om att inte göra förbehåll för artikel 20. Därmed var man också överens om att man skulle till nationell lag överföra denna FN-konvention, Det trodde alltså Norge och Danmark. Sedan fick de veta att den svenska regeringen ändrat mening. Nu säger herr Adamsson att det här var ett ”missförstånd” mellan länderna och att vi för framtiden måste finna vägar att undvika sådant. Jag tycker det är bra att det blev sagt. Missförstånd av det här slaget bör inte påverka de olika ländernas regeringar att agera på olika sätt i så här viktiga frågor, som gäller yttrandefriheten i kritiska utrikespolitiska lägen. Om man ändå handlar på skilda sätt, skall man veta från början att man följer olika linjer. Jag fattar därför herr Adamssons medgivande på det viset att man har godtagit delar av den här kritiken, även om han formellt inte vill ställa sig bakom den, och att regeringen kommer att agera på ett rimligare sätt i liknande fall i framtiden.

Herr talman! Den PM vi talar om är en promemoria som ligger till grund för regeringens ställningstagande, och det är väl riktigt att en fråga måste utredas av tjänstemännen. Det behöver väl inte sägas så mycket mer om detta. Herr Ahlmark använde ett uttryck som jag tror är riktigt i det här fallet, och det var att man ”trodde” så mycket på olika håll, Låt mig bara säga att den svenska regeringen sedan den hade fattat sin ståndpunkt omedelbart meddelade detta till de övriga nordiska ländernas regeringar.

Herr talman! Jag antydde i mitt första anförande att reservationen avseende utfärdandet av viss kungörelse knyter an till kravet på en god administrativ praxis inom kanslihuset och att ett kriterium på en sådan god administrativ praxis är att den inte missgynnar riksdagen. Jag skall inte upprepa de synpunkterna nu. Regeringskungörelsen om begränsning i myndigheternas rätt att meddela tillämpningsföreskrifter av olika slag innebär ju en rätt drastisk inskränkning av förvaltningsmyndigheternas direktivrätt och därmed av deras handlingsfrihet. Med hänsyn till denna frågas stora betydelse och med hänsyn till att grunderna för den statliga regleringen av förvaltningen tidigare prövats av eller anmälts för riksdagen borde enligt min uppfattning även detta beslut ha förelagts riksdagen.

Herr talman! För att inte förlänga debatten och för att inte göra mig skyldig till upprepning vill jag bara tillägga, att också vi från moderata samlingspartiet finner skäl att ansluta oss till reservationen D som Nr 87 behandlar kungörelsen om inskränkning av myndighets rätt att meddela Fredagen den föreskrifter m.m. Kungörelsens syfte må vara gott, dvs. att hindra 14 maj 1971 kostnadsökningar inom sektorer som bedöms ha lägre prioritetsgrad än —>— — andra. Dock har vi samma uppfattning som övriga reservanter, att Granskning av statskungörelsen borde ha förelagts riksdagen, eftersom den statliga styrrådens ämbetsutövningens omfattning är en riksdagens angelägenhet att besluta om. ning m.m.
Herr talman! Det är riktigt att det är riksdagens uppgift att hävda riksdagens handlingsfrihet. Men när det gäller denna kungörelse kan man inte komma ifrån att det av dess första paragraf klart framgår, att denna endast avser sådana bestämmelser eller beslut som meddelats av Kungl. Maj:t. Har bestämmelserna om vederbörande myndighets befogenhet beslutats av riksdagen är kungörelsen inte tillämplig. Av det skälet anser jag att det inte finns anledning till någon anmärkning.
Herr talman! Får jag bara tillägga att vår utgångspunkt är den, att kungörelsen ändå innebär en radikal förändring i inflytandeförhållandet mellan ämbetsverken och regeringen. Därför borde beslutet med hänsyn till sitt innehåll ha förelagts riksdagen.
Herr talman! Jag fäster mig just vid detta som herr Molin nu sade, att det gällde relationerna mellan Kungl. Maj:t och myndigheterna. Det är alltså från den utgångspunkten jag anser att det här inte skett någon beskärning av riksdagens handlingsfrihet.

Herr talman! Informationsflödet i samhället ökar snabbt och ändrar snabbt karaktär. Naturligtvis medför det förhållandet att t.ex. statens information ständigt måste anpassas till den aktuella situationen. Ett absolut minimikrav är att författningsenliga informationskrav tillgodoses. Konstitutionsutskottet har i sitt dechargebetänkande ägnat stort intresse åt informationsfrågor och därvid funnit anledning till en rad kritiska kommentarer. Som bakgrund till reservationen E till utskottets betänkande vill jag hänvisa till de här kritiska kommentarerna och till vad många talare redan sagt om informationens betydelse. För att belysa hur svårt det kan vara med information kan det noteras att industridepartementet inte har kunnat tillhandahålla konstitutionsutskottets kansli information om den aktuella sammansättningen av styrelserna för de statliga företagen i anslutning till en väckt fråga vid granskningen. Så till den särskilda frågan om information om de statliga företagen. Utskottet har uppmärksammat att den information till riksdagen som förutsatts i samband med beslutet om bildandet av ett statligt förvaltningsbolag i propositionen 121 år 1969 inte har lämnats under 1970. 31 Klart otillfredsställande alltså, även om utskottsmajoriteten inte drar slutsatsen. Vad sades då i den propositionen och i statsutskottets utlåtande nr 168 år 1969? I statsutskottets utlåtande sades bl.a.: ”Den föreslagna ansvarsuppdelningen mellan Kungl. Maj:t och förvaltningsbolaget ser utskottet som ett nödvändigt led i vad avser en rationell ledning av de statliga företagen. Kungl. Maj:t har fortfarande huvudansvaret för skötseln av den statliga företagssektorn. Utskottet anser inte att den föreslagna ansvarsuppdelningen begränsar riksdagens möjligheter att erhålla upplysningar om de olika statliga bolagen. Sådana möjligheter kommer bl.a. att finnas dels genom riksdagens medverkan vid revision av förvaltningsbolaget, dels genom att riksdagsledamöter bereds tillfälle delta i förvaltningsbolagets bolagsstämmor och där kan ställa frågor, dels i anslutning till den redogörelse om den statliga koncernen, som årligen avses föreläggas riksdagen, dels genom interpellationer och enkla frågor. Med beaktande härav kan utskottet inte finna det påkallat att riksdagen gör det i motionerna 1:1068 och II:1236 föreslagna uttalandet. Utskottet avstyrker således detta motionsyrkande.” I detta motionsyrkande i en partimotion från folkpartiet hemställdes, att riksdagen måtte uttala att ”den i propositionen gjorda distinktionen mellan ägaransvar och företagaransvar inte får tolkas som en begränsning av riksdagens prövningsrätt när det gäller statliga företags skötsel”. Det kan vidare noteras mera konkret beträffande informationsfrågor att utskottet anförde: ”Frågan om vidgad information och allmän insyn i verksamheten inom landets företag har blivit föremål för ökat intresse under senare år. Detta gäller såväl enskilda som statliga företag. Bl. a. spörsmål om insyn i den enskilda sektorn av näringslivet är föremål för undersökning av sakkunniga. De har att utreda formerna för vidgat samarbete mellan företag och samhälle. I propositionen understryks att de statliga företagen har skyldighet att på ett föredömligt sätt informera om sin verksamhet. En utvidgad informationsförmedling till riksdagen avses komma till stånd i samband med tillkomsten av förvaltningsbolaget. En årlig redogörelse om den föreslagna statliga koncernen avses skola föreläggas riksdagen.” ”I motionerna 1:1068 och II:1236 understryks starkt betydelsen av en utförlig och öppen redovisning från de statliga företagen.

Ett i olika sammanhang framfört önskemål kommer att bli tillgodosett genom den i propositionen angivna publiceringen av en Nr 87 öppen och utförlig redogörelse för hela den statliga företagssektorn.” Fredagen den Det är intressant att gå tillbaka till propositionen 121 år 1969, den 14 maj 1971 som alltså utgjorde underlag till utskottsutlåtandet. Där säger departe Granskning av statsmentsehefen; rådens ämbetsutöv ”Jag ansluter mig till delegationens uppfattning att den statliga ning m.m. företagsgruppen har skyldighet att på ett föredömligt sätt informera om sin verksamhet och anser att en utvidgad informationsförmedling till riksdagen bör komma till stånd i samband med tillkomsten av förvaltningsbolaget. En årlig redogörelse om den föreslagna statliga koncernen kan bygga på förvaltningsbolagets årsredogörelse och bör föreläggas riksdagen. Genom den därav föranledda riksdagsbehandlingen kan såväl de enskilda riksdagsledamöterna — särskilt de i utskottsbehandlingen deltagande — som allmänheten få ett värdefullt tillskott av information om de statliga företagen. Dessutom bör en öppen och utförlig redogörelse för hela den statliga företagssektorn publiceras. Jag förutsätter vidare att vederbörande utskott kommer att utnyttja möjligheten att kalla representanter för förvaltningsbolaget för information utöver den som publicerats i bolagets förvaltningsberättelse.” Det är följaktligen inte några små utfästelser som regeringen har gjort i det här sammanhanget. Då ställer man sig naturligtvis frågan: Hur har informationsskyldigheten till riksdagen fullgjorts under år 1970? Har den varit föredömlig, som propositionen förutsatte? Nej, inte på det sätt riksdagen beslutade år 1969, är konstitutionsutskottets påpekande på den här punkten. ”Statliga företag 70” heter en skrift som redigerades av industridepartementet förra året men som departementet inte känner något ansvar för; det är endast en redigering av företagens egna uppgifter, säger man. Den skriften överlämnades inte av Kungl. Maj:t till riksdagen i den ordning som propositionen och utskottsutlåtandet år 1969 föreskrev utan distribuerades direkt till bl.a. riksdagens ledamöter. Rent tekniskt är den en fin produkt, för övrigt producerad av AB Allmänna förlaget — ett företag i den statliga företagsfamiljen alltså. Formellt har den inte blivit föremål för riksdagsbehandling under 1970. I sak kan man göra en del intressanta iakttagelser om den information som lämnas i skriften, i synnerhet om man jämför den med motsvarande redovisning under 1971, i år utgiven av Statsföretag AB. Den kan i det här sammanhanget tjäna som facit. Om man läser innantill om Kalmar Verkstads AB i skriften ”Statliga företag 70”, finner man: ”Orderingången har varit god. Orderstocken har utökats och kan bedömas som tillfredsställande såväl med avseende på storlek som på sammansättning. Exportförsäljningsansträngningarna har ökat, vilket bidragit till ökningen av orderstocken. Försäljningen av DAF-bilar har ökat med 40 96. Under året har 1 523 exemplar levererats.” — Uppgifterna avser alltså 1969. ”Den lätta distributionsbilen Tjorven har sålts till enskilda köpare i den utsträckning som produktionskapaciteten och leveranser på inneliggande order till Postverket tillåtit.” 33 Beträffande ekonomin lämnas inga våldsamma larmrapporter. Om vi ser på motsvarande uppgifter i skriften Statsföretag AB årsredovisning 1970 — som just har kommit riksdagsledamöterna till handa — finner vi där följande: ”Kalmar Verkstads AB kom under 1970 in i en lönsamhetskris. En rad för bolaget väsentliga aktiviteter misslyckades eller fördröjdes av olika skäl. — — — Bolagets stora satsning på en lätt distributionsbil, Tjorven, motsvarande inte förväntningarna.

Driftsförlusterna inom koncernen samt de särskilda avskrivningarna och avsättningarna uppgick sammanlagt till 28,4 mkr, Efter upplösning av hela varulagerreserven med 5,4 mkr redovisas en nettoförlust om 23 mkr.” Det är drygt 28 procent av företagets hela omsättning. Och man avslutar med konstaterandet: ”I avvaktan på lösning av bolagets framtida inriktning har Kalmar Verkstad tvingats varsla om betydande personalminskningar.” Detta skall vi alltså jämföra med vad som sades i 1970 års redovisning av de statliga företagen. Vi kan titta på ett annat intressant företag i den här gruppen. Rationell Planering kallas det av någon outgrundlig anledning. Om detta sägs i skriften Statliga företag bl.a.: ”Verksamheten har från och med andra halvåret 1969 kännetecknats av en stark expansion som kan belysas av antalet anställda: januari 1969 4, juli 1969 10, januari 1970 I Vidare heter det: ”Expansionen har fortsatt under första halvåret 1970 med totalt 55 anställda juli 1970. På motsvarande sätt har månadsfaktureringen ökat från ca 15 000 kr månad. Februari 1970 överstegs 200 000 kr i månadsfaktureringen och i maj 300 000 kr/månad. Företagets uppdragsgivare har alltsedan 1969 dominerats av statliga företag, verk och myndigheter. Under 1970 har successivt allt fler uppdrag erhållits från uppdragsgivare inom det privata näringslivet och den kommunala sektorn. Vid årsskiftet 1970/71 beräknas Rationell Planering AB ha ca 65 medarbetare och årsomsättningen för 1970 Nr 87 bedöms bli strax under 4 mkr.” Fredagen den I denna redovisning finns alltså en del uppgifter härrörande sig till juli — 14 maj 1971 1970. Då är det intressant att se vad man säger i år om 1970 års verksamhet. Första delrubriken är Optimistisk rekrytering och där heter det: ”Vid årsskiftet 1969/70 genomförde RP en omfattande rekrytering av konsulter och administrativ personal. Den ökade kapacitet för konsulttjänster som nyrekryteringen gav motsvarades inte av lika starkt ökad efterfrågan, varför en besvärande beläggningsbrist uppstod. Bokslutet för första halvåret visade en förlust på drygt 0,6 mkr och de första månaderna på andra halvåret indikerade en fortsatt försämring av läget. Därför tillsattes i september en styrelse med fastare anknytning till Statsföretag. Samtidigt tillsattes ny verkställande direktör.— — — Under oktober och november 1970 gjordes noggrann analys av bolagets situation och förutsättningar för fortsatt verksamhet. Analysen visade att 1972 genom stora insatser skulle kunna göras till ett år utan förlust, men framtidsutsikterna var osäkra. Rationell Planerings styrelse beslöt vid sammanträde den 8 december 1970 att föreslå ägaren, Statsföretag AB, avveckling av bolaget. — — — Personalstyrkan har under året varierat mellan 17 anställda via en topp i september på 55 personer till 41 personer vid slutet av 1970. Beläggningen i sin helhet var under året otillfredsställande.” Litet längre ned sägs det: ”Omsättningen var under 1970 drygt 2,2 mkr jämfört med drygt 0,6 mkr 1969. På grund av överkapacitet och avvecklingskostnader blev resultatet för 1970 en förlust på 1,8 mkr” — ställt i relation till omsättningen 2,2 mkr. ”Verksamheten 1971 beräknas till följd av höga avvecklingskostnader ge en förlust på cirka I mkr.” Ett enkelt räkneexempel visar att omsättningen 1970 plus 1969 var lika stor som den totala förlust man räknar med för åren 1970 och 1971 sammantaget. Vidare heter det: ”I slutet av februari 1971 hade samtliga anställda utom 6 antingen anställts av Statskonsult/BS Konsult eller funnit anställning på annat håll. Kvarvarande personal hade till uppgift att avveckla återstående engagemang, vilket beräknades vara avslutat vid halvårsskiftet.” Detta var litet högläsning. Jag ville belysa informationen genom att ta två särskilt intressanta företag. Mellan de här två redovisningarna har i praktiken inte förflutit mer än ca 7 månader: oktober 1970 - maj 1971 eller, om vi tittar på grunduppgifterna, juni/juli 1970 - februari 1971. Skriften Statliga företag 70 är tryckt på glättat papper. Det kan möjligen leda till slutsatsen att innehållet också är något glättat. Informationen kan t.o.m. betecknas som vilseledande. Allmänt kan regeringens information före den 20 september 1970 karakteriseras som att man plockat ut godbitar, gett intryck av att allt stod väl till, gett löften som inte kunnat infrias. Ivern att informera om godbitarna kan bara jämföras med oförmågan att under samma tid ge klarläggande information om sådant som inte lyckats. Om vi något blickar över årsskiftet och tittar i årets statsverksproposi 35 tion och jämför med informationen 1970 — vad kan det ge? Ett exempel: Hylte Bruk. Det meddelades i Statliga företag 70 att ASSI hade förvärvat 20 procent av aktierna i Hylte Bruk AB. Förvärvskostnaden var 16 miljoner kronor. I statsverkspropositionen meddelar man att ASSI ingått som delägare i ett bolag som planerar att i Hyltebruk uppföra ett pappersbruk med en årlig produktion av 165 000 ton tidningspapper.

Låt oss då titta på verkligheten vid årsskiftet. Här är det ett företag där staten äger 20 procent och där ASSI:s styrelseordförande är styrelseledamot. Vid årsskiftet 1970-1971 var anläggningsarbeten för detta pappersbruk påbörjade, maskinbeställningar för tiotals miljoner kronor gjorda, men den informationen finns inte ens i ASSI:s årsredovisning. Ännu mindre kan vi läsa ut dessa långt avancerade planer ur redovisningen förra året. Anledningen till att man inte har velat gå ut med denna information är kanske att det, såvitt jag kan bedöma, inte fanns byggnadslov vid årsskiftet för den anläggning man höll på med. Man hade heller inte behandlat ärendet i koncessionsnämnden för miljöskydd vid årsskiftet. Vi skulle här kunna dra en liten parallell med Brofjordendebatten för en liten stund sedan. Hylte Bruk kan ses som ett komplement när man skall beskriva hur tänderna dras ut ur miljöskyddslagen och hur ett av de viktigaste instrumenten i miljövården blir tandlöst. Informationen om de statliga företagen verkar att vara mera realistisk i år att döma av det vi hittills har sett. Men vi vet inte än hur den formella behandlingen kommer att ske av Statsföretags årsredovisning. Den har ju ännu inte formellt anmälts till riksdagen av Kungl. Maj:t, utan bara delats ut till ledamöterna. Förmodligen blir det riksdagsbehandling först till hösten, dvs. mer än ett och tre kvarts år efter Statsföretags tillkomst. Herr talman! Dessa exempel räcker för att påvisa att ambitionsnivån ”föredömlig information till riksdagen” inte har hållits av regeringen under 1970. Detta har medverkat till att förtroendet för den statliga näringspolitiken inte alltid varit så stort. Mot denna bakgrund finner vi reservanter bristen anmärkningsvärd när det gäller regeringens information till riksdagen om de statliga företagen. De frågor jag anser mig föranlåten ställa är: Finner utskottsmajoriteten denna brist och underlåtenhet tillfredsställande? Man gör ju ingen viljeyttring i utskottsbetänkandet. Förtjänar inte de brister jag har påvisat kritik från utskottets och riksdagens sida?

Herr talman! Jag skall i likhet med vad som har skett tidigare i debatten försöka begränsa mitt inlägg till att avse den granskning som konstitutionsutskottet har haft att utföra och inte gå in på innehållet i informationsverksamheten omkring den statliga företagsamheten. Vid framläggandet av förslaget om ett statligt förvaltningsbolag, proposition 121 år 1969, framhöll departementschefen att ”den statliga företagsgruppen har skyldighet att på ett föredömligt sätt informera om sin verksamhet”. Departementschefen ansåg därför att en utvidgad informationsförmedling till riksdagen borde komma till stånd i samband med att man skapade det statliga förvaltningsbolaget. Han ansåg vidare att en årlig redogörelse för den statliga koncernen kunde bygga på förvaltningsbolagets årsredogörelse och underställas riksdagen. Genom denna riksdagsbehandling kunde såväl de enskilda riksdagsledamöterna, särskilt de som deltog i utskottsbehandlingen, som allmänheten få ett värdefullt tillskott av information omkring de statliga företagen. Dessutom borde en öppen och utförlig redogörelse för hela den statliga företagssektorn publiceras. Departementschefen förutsatte vidare att vederbörande utskott skulle komma att utnyttja möjligheten att kalla representanter för förvaltningsbolaget för information utöver den som publicerats i bolagets förvaltningsberättelse. Riksdagen anslöt sig till vad departementschefen anfört. Nu vill folkpartiets representanter i konstitutionsutskottet anmärka på att denna information inte lämnades under år 1970. Utskottets majoritet har konstaterat att det statliga förvaltningsbolaget började sin verksamhet den 1 januari 1970. Årsredovisningen för år 1970, bolagets första verksamhetsår, har i dagarna delgivits riksdagsledamöterna och dessa har alltså möjlighet att själva läsa denna berättelse. Det är därför onödigt, herr Norrby i Åkersberga, att vi tynger kammarens tid med att idka högläsning ur den årsredovisningen. Denna årsredovisning skall nu behandlas på bolagsstämman. Det har helt enkelt, herr Norrby, inte funnits någon årsredovisning att lämna under år 1970. Därför har inte heller riksdagen, helt i enlighet med vad som förutsattes i propositionen 121, fått någon redogörelse för den statliga koncernen under år 1970. Utskottet har utgått ifrån att denna redogörelse för den statliga koncernen skall lämnas till riksdagen sedan nu årsredovisningen behandlats av bolagsstämman — allt i enlighet med vad som förutsattes i propositionen när Statsföretag bildades. Enligt vad jag har inhämtat kommer en sådan redogörelse att behandlas av höstriksdagen och det blir då tillfälle för kammarens ledamöter att föra den debatt om innehållet i informationsverksamheten omkring den statliga företagsamheten, som herr Norrby här har inlett. Det är anmärkningsvärt att inte folkpartiets representanter i utskottet har kunnat ansluta sig till utskottets uppfattning. Det förhållandet blir inte mindre anmärkningsvärt mot bakgrunden av att industriministern i en debatt med herr Helén här i riksdagen så sent som den 30 mars i år redovisade hur denna information skulle ges utan att herr Helén antydde några invändningar av den karaktär som folkpartisterna kommit med i konstitutionsutskottet. Det har i olika sammanhang klart sagts ifrån inte minst från riksdagen att det är angeläget med en öppen och allsidig debatt omkring näringspolitiken och de statliga företagen. När det gäller de statliga företagen garanteras detta genom den årliga redogörelsen till riksdagen och en i många avseenden mycket öppen redovisning i Statsföretag och dess dotterföretag, vilken förutsättes skall förbättras allteftersom Statsföretag får stabilisera sin verksamhet. Vidare lämnas denna information genom av riksgäldsfullmäktige utsedda revisorer och genom riksdagens 18 ombud vid bolagsstämman. Därtill kommer alla de möjligheter som står riksdagsmännen till förfogande för enkla frågor och interpellationer samt de informationer som kan lämnas vid utskottsbehandlingen av den årliga redogörelsen liksom vid andra tillfällen när begäran härom sker och det inte skadar företagen ur ekonomisk, teknisk eller merkantil synpunkt. Därtill skall tilläggas att samtliga partigrupper i riksdagen i samband med framläggandet av årsredovisningen nu i vår erhållit erbjudanden om kompletterande information från Statsföretags ekonomiavdelning. Vi har långt till den dag då informationen från det enskilda näringslivet på alla håll till ägare och samhälle blir lika bra ordnad som förhållandet är när det gäller Statsföretag. Förvisso kommer vi att ha olika meningar om informationens uppläggning och den statliga företagsamheten över huvud, och det kommer vi sannolikt att fortsätta att ha även i framtiden. Och det kommer vi också att ha utan att, som folkpartisterna i konstitutionsutskottet, skapa konstlade motsättningar och — för att citera herr Ahlmarks karakteristik tidigare i debatten — ”föra ett ohållbart resonemang”. Herr talman! Det är trots allt med en viss tillfredsställelse som jag nu kan plädera för ett avsnitt av konstitutionsutskottets betänkande, varom 13 av dess 15 ledamöter förenat sig.

Herr talman! Jag noterade med intresse en del av vad herr Wictorsson sade i sitt premiärtal här i riksdagen. Det är alldeles klart att det inte är sakfrågan om den statliga företagsamheten vi diskuterar nu. Men för att påvisa skillnaden mellan den information som lämnades 1970 och den som lämnats 1971 ansåg jag mig tvungen att anföra en del citat. Skillnaden är nämligen mycket iögonenfallande. Herr Wictorsson citerade utförligt vad som står i proposition nr 121 år 1969. Det gjorde jag också, men vi kom till något olika slutsatser. Orden ”att på ett föredömligt sätt informera om sin verksamhet” tycker jag förpliktar till information när information finns att lämna. Hade regeringen verkligen ingenting att informera riksdagen om under 1970 när det gällde de statliga företagen? Målsättningen i statsutskottets utlåtande i frågan 1969 var: ingen begränsning i riksdagens prövningsrätt. Men riksdagen fick alltså inte tillfälle till prövning av uppgifter som lämnades i information från regeringen. Man frågar sig om regeringen vill ha in blanco-fullmakter från riksdagen. Man kan också fråga sig om interninformationen — som är en förutsättning för att bygga upp en ordentlig extern information — fungerade under 1970, dels mellan företagen och industridepartementet, dels mellan verkställande direktören och styrelseledamöterna i vissa statliga företag, dels till personalen. Man kan i det sammanhanget ställa Nr 87 samma fråga som så många gånger tidigare: Har regeringen ingenting lärt — Fredagen den av Durox? Det är alldeles uppenbart att om ännu i september personal — 14 maj 1971 rekryteras till ett statligt företag som sedan läggs ner vid nästkommande årsskifte, då måste det vara brister i informationen. Skall förtroendet öka för den statliga företagsamheten, måste regeringen skärpa sig i fråga om informationen. Vi vet ännu inte om den skärpningen kommer till stånd, Det vi har sett i år verkar, det vill jag hålla med om, ganska lovande. Men vad vi reservanter kritiserar är förhållanden under 1970, startåret för Statsföretag AB, då förtroendet skulle grundläggas för en ny form av ansvarsfördelning mellan regeringen och Statsföretag. Vid konstitutionsutskottets granskning har konstaterats att det inte finns något konseljbeslut under 1970 som är särskilt ägnat att belysa just ansvarsfördelningen mellan regeringen och Statsföretag AB. Det är nog så anmärkningsvärt under det första känsliga verksamhetsåret för Statsföretag. Vidare kan man fråga sig om industriministern hade ett tillfredsställande grepp över utvecklingen inom Statsföretags dotterbolag under 1970. Kontrollsystemet och interninformationen fungerade uppenbarligen inte. I ansvarsfrågan vill jag bara citera vad som står i statsutskottets utlåtande nr 168 år 1969: ”Kungl. Maj:t har fortfarande huvudansvaret för skötseln av den statliga företagssektorn.” 18 riksdagsledamöter har möjlighet att delta i Statsföretags bolagsstämma, men jag ställer frågan varför inte alla riksdagsmän får den möjligheten. I och med att kretsen har begränsats till 18 ökar kravet på information direkt till riksdagen. Givetvis kan man i form av enkla frågor och interpellationer få fram information om de statliga företagen. Men i frågedebatterna undviker de ansvariga statsråden ofta sakfrågorna genom att säga att de inte kan ta upp ett enskilt ärende till diskussion här. Och vi har sett hur en interpellation om statlig företagsamhet fick ett i stort sett intetsägande skriftligt svar, varpå industriministern i senare debattinlägg lämnade den information som självklart borde ha lämnats redan i interpellationssvaret. På så sätt minskade interpellantens möjligheter att nå det resultat han ville nå med sin interpellation. I årets statsverksproposition lämnas en hänvisning till skriften Statliga företag. Det sägs inte om det är Statliga företag 70 eller någon av dess föregångare. Förmodligen är det Statliga företag 70. Så sent som i januari i år hänvisade alltså regeringen till den information som jag nyss har beskrivit som ända på gränsen till vilseledande. Herr Wictorsson hänvisade också till debatten mellan herr Helén och industriministern i anslutning till den interpellation som jag nyss talade om. Ja, vad var det herr Helén var ute efter vid det tillfället? Jo, en redogörelse för riksdagen enligt riksdagsordningens § 56 för att få till stånd en bred debatt om det aktuella läget vid de statliga företagen. Den informationsmöjligheten var regeringen inte beredd att utnyttja. Så mycket var alltså möjligheten att inhämta information värd när det kom till kritan. Jag kommer tillbaka till frågan: Visste regeringen ingenting? Ett par månader före beslutet om nedläggningen av Rationell Planering visste inte 39 industriministern något om problemet. Det är den enda slutsats man kan dra om informationsbristerna,. Mitt under det verksamhetsår som för Kalmar Verkstads AB slutade med en förlust på 23 miljoner kronor visste alltså regeringen ingenting som var väsentligt att meddela riksdagen. Om det är på det sättet, herr talman, är läget allvarligare än jag trodde. Det är den enda slutsats jag kan dra av herr Wictorssons inlägg. Då har ju inte ansvaret för de statliga företagen tagits av regeringen. Om det är så illa, frågar man sig varför inte herr Wictorsson tog upp frågan vid dechargegranskningen.

Herr talman! Ja, herr Norrby i Åkersberga, detta ärende gäller inte den statliga företagsverksamheten utan det gäller bara den information om Statsföretag som regeringen skulle lämna här i riksdagen på grundval av riksdagsbeslutet 1969. Utskottet konstaterar kallt och klart att någon sådan information inte lämnats under 1970 samt säger att utskottet förutsätter att det skall bli en ordentlig information 1971. Jag delar herr Norrbys uppfattning om att den redogörelse som vi fick under 1970, den glättade redogörelsen som herr Norrby sade, uppenbarligen inte var så mycket att lägga till grund för en saklig information. Däremot tycker jag — den uppfattningen gav herr Norrby också uttryck åt här — att den nu lämnade redogörelsen förefaller vara mera realistisk och alltså kan bilda underlag för en bra information till riksdagen. Som herr Wictorsson sade har man också redan gett riksdagsgrupperna möjligheter att diskutera den statliga företagsverksamheten. Jag tror inte vi skall sträcka ut denna debatt till att gälla något annat än vad utskottets betänkande sysslar med, nämligen granskning av regeringens handlande,
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten annat än genom att än en gång konstatera att den redogörelse som beskrives i propositionen 121 år 1969 skall lämnas till riksdagen på grundval av Statsföretags årsredovisning. Det första tillfälle då det föreligger en sådan årsredovisning är när bolagsstämman på måndag har behandlat och godkänt det förslag till årsredovisning som nu är framlagt. Därefter kommer riksdagen att få den redogörelse som förutsatts i propositionen. Till sist, herr Norrby i Åkersberga, det är möjligt att informationen i vissa avseenden varit begränsad, men det gäller också för oss att förstå att kammarens tid här är begränsad.
Herr talman! Än en gång läser jag innantill i propositionen, Där säges det att redovisningen till riksdagen ”kan bygga på förvaltningsbolagets årsredogörelse”. Det står inte ”skall”. Det talas i propositionen om målsättningen att ”på ett föredömligt sätt informera om sin verksamhet” och det sägs att ”en utvidgad informationsförmedling till riksdagen bör komma till stånd i samband med tillkomsten av förvaltningsbolaget”. Det är höga ambitioner som regeringen har i propositionen. Informa tionen under 1970 var emellertid praktiskt taget exakt densamma som under 1969. Men uttrycket ”i samband med tillkomsten av förvaltningsbolaget” kan bara tolkas på ett sätt: Under 1970 skulle en bättre information än under 1969 ha lämnats riksdagen. Det är kontentan av propositionstexten på denna punkt.
Herr talman!

Man har från regeringens sida varken velat besvara reservanternas frågor eller kommentera de påpekanden som ett enhälligt utskott har gjort. Det skulle enligt min mening vara tillfredsställande om regeringen tillägnade sig en bättre administrativ praxis på detta område i framtiden.

Herr talman! I motionen 749 yrkas att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om en allsidig översyn av de ensamståendes problem. Motioner med ungefär samma innehåll och samma yrkande har väckts vid flera tillfällen, första gången år 1965 av Brita Elmén. Jag har noga läst igenom alla motionerna och utlåtandena från dessa fem år, och jag har verkligen försökt att se om de ensamståendes situation har förbättrats under denna tid. Och visst har det hänt en hel del, t.ex. i skattefrågan. Vi har också fått ändrade riktlinjer för främjande av viss bostadsförsörjning för en hel del grupper ensamstående, Men i många fall är situationen exakt densamma som för fem år sedan. Vi erinrar oss att vi i går diskuterade två problem för ensamstående. De behandlades i socialförsäkringsutskottets betänkande — och gällde de s.k. övergångsänkorna och förbättrad social trygghet för frånskild make. De delar av låginkomstutredningens betänkande som kommit ut har givit oss många upplysningar beträffande de ensamstående. De ligger generellt lägre i lönehänseende, förvärvsarbetsgraden är särskilt låg bland ensamstående män och ensamstående har sämre kostvanor. Sjukligheten är också särskilt hög bland ensamstående av båda könen, Där finns alltså många frågor som rent perifert tagits upp. Vårt komplicerade samhälle är i dag svårt att leva i, och särskilt svårt är det för de ensamma, som ofta känner sig utanför. Fortfarande finner vi i dag gamla ensamma, som ligger döda i sina bostäder, och vi vet att många ensamma gamla lever i skräck för den dag då de inte längre kan reda sig själva. Ja, herr talman, jag skulle kunna stå här i talarstolen och räkna upp exempel efter exempel på problem för de ensamstående som vi inte har löst. Jag tror inte att man skall slå sig till ro, som utskottet gör, med att säga att flera utredningar kommer in på delproblemen och att dessa så småningom kommer att bli lösta. I motionen och i reservationen av herrar Hamrin och Hyltander — som jag härmed, herr talman, yrkar bifall till — föreslås en helt annan arbetsmetodik. Vi säger: Insamla det material som finns tillgängligt, samordna det och försök att skapa en helhetsbild av den här gruppens situation, så är det tänkbart att vi snabbare kan lösa problemen!

Herr talman! Det är ingen som ifrågasätter att de här problemen, som fru Frenkel har nämnt och som tas upp i motionen, i utskottets betänkande och i reservationen, finns och behöver lösas.

Jag tycker inte, fru Frenkel, att det är att slå sig till ro, om vi avvaktar resultaten av de här utredningarna i stället för att medverka till att tillsätta ytterligare en utredning. Herr talman! Jag tycker att en motion sällan har varit så väl tillgodosedd som den här, och jag ber därför att få yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkande nr 16.
Herr talman! Jag vet, fru Sigurdsen, att det finns sex stora statliga utredningar, och jag tror att jag skulle kunna lägga till 16 andra utredningar, där man i ”kanten” kommer in på ensamståendes problem. Men skillnaden, fru Sigurdsen, mellan våra ställningstaganden är ju att ni är nöjda med utredningarna, Vi vill samordna dem. Vi menar att den metodiken skulle föra fortare till målet. Det är där skillnaden ligger.

Herr talman! För fjärde gången under de senaste sex åren har folkpartiet i motion yrkat på en utredning rörande möjligheterna att införa en längre sammanhängande ledighet, som vi från början kallade sabbatsår eller sabbatsledighet. Jag skall återkomma till de tidigare motionsyrkandena men vill först något förklara vad den sammanhängande ledigheten är avsedd att användas till. Vi har konstaterat att i vårt samhälle har vi ofta behov av en sammanhängande ledighet för att den fritid vi har skall kunna utnyttjas bättre. Det gäller den psykiska hälsan, det gäller möjligheterna till bättre kontakt inom familjen, det gäller en allmän förnyelse i vårt jäktade samhälle, och det gäller även möjligheterna till studier och förnyelse inom olika områden. Jag tror ingen kan bestrida att många skäl finns för längre sammanhängande ledigheter i olika hänseenden.

Man talade om aprilskämt och gjorde andra liknande bedömningar. Det berodde på vars och ens läggning hur man uttryckte sig i det fallet. En ganska allmän skepsis rådde emellertid. Men det är ofta så att framsynta förslag lever sitt eget liv, oavsett om motioner avslås här i riksdagen, och så är fallet med motionen om en längre sammanhängande ledighet. Redan då motionen 1966 remitterades för yttrande framhöll åtskilliga remissinstanser att det fanns saker och ting som var tänkvärda och som man behövde fundera på.

Jag har för min del all respekt för båda invändningarna, Fritiden har ju hittills i stort sett varit en avtalsfråga, och de här frågorna på avtalsmarknaden är i allra högsta grad beroende av vår samhällsekonomi. Man får alltså inte bortse från dessa invändningar.

När dessa frågor alltjämt tränger på finns det, herr talman, all anledning att även i fortsättningen envisas med att återkomma med yrkandet. Det är en framtidsfråga — jag tror att fler och fler inser det. Jag skulle kunna citera remissyttrandena från 1966 — positiva, förstående yttranden från åtskilliga instanser, bl.a. arbetsmarknadsstyrelsen och TCO. Eftersom vi har gjort detta tidigare under årens lopp skall jag dock avstå från det. Däremot skall jag inte avstå från att citera ett yttrande av justitieministern, som också finns med i riksdagens protokoll från i fjol och som i och för sig är ganska belysande. Justitieministern sade följande: ”Tanken på en längre ledighet är en av mina gamla käpphästar. — — — Jag tror att systemet kommer att bli verklighet inom en inte alltför avlägsen framtid.” De orden tycker jag riktigt uttrycker vad det här är fråga om; detta är en sak som tränger sig på. Det gäller bara att klarlägga under vilka premisser man skall kunna införa systemet och vilka problem man har att övervinna för att klarlägga det. De kritiska synpunkterna då denna fråga första gången fördes på tal i riksdagen 1966 har mer och mer kommit i skymundan.

Och herr Dahlberg slutade debatten med att säga: ”Att det finns ett behov, och att detta är ett problem, därom råder inga delade meningar.” Det är bra att vi har kommit fram till den ståndpunkten. Då gäller frågan egentligen bara om det är nödvändigt med en utredning eller om avtalsmarknadens parter klarar denna sak. Motionärerna tror för sin del att det är en ganska besvärlig fråga och att det behövs en utredning för att bana väg för den lösning avtalsvägen som kanske kan följa efter en utredning. Vi har här i landet haft en i förhållande till många andra länder ganska föredömlig semesterlagstiftning. Jag bortser alltså inte från att de länder som åberopas i motionen och som har infört ett sådant här system med sammanhängande ledighet inte har lika långa semestertider som vi har här i Sverige.

Jag tror att det inte dröjer många år ytterligare förrän vi på nytt börjar fundera på om inte semesterlagstiftningen bör följa med sin tid och anpassas till samhällets utveckling. Och då vore det säkerligen till nytta för den översynen om vi dessförinnan i en särskild utredning har undersökt möjligheterna till en längre sammanhängande ledighet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen i ärendet.

Herr talman! Som herr Hamrin informerade om är det här sedan några år ett bekant ämne för den svenska riksdagen. Frågan om sabbatsår har behandlats 1966, 1969 och 1970, och i år kommer motionen igen. Årets motion är i stort sett likalydande med föregående års motioner. Det finns något tillägg; bl.a. anser motionärerna att opinionsbildningen för sabbatsår under det gångna året varit stark, och man sätter sin lit till sammansättningen av den nya riksdagen. Om det är motiverat återstår att se. Intresset i riksdagen har tidigare inte varit så stort. Det kan illustreras med följande röstsiffror. Vid riksdagsbehandlingen 1969 var det 16 ledamöter i första kammaren och 15 i andra kammaren — summa 31 ledamöter — som röstade för den reservation som blev följden av motionen. År 1970 var motsvarande siffror 14 i första kammaren och 25 i andra kammaren, sammanlagt 39. Intresset hade alltså i viss mån ökat. Även årets reservation överensstämmer till mycket stor del med fjolårets reservation. Vilka är då motionärernas och reservanternas motiv? Herr Hamrin har i viss mån utvecklat det. Man talar om människors behov av en längre ledighet i olika situationer, man talar om stressen i arbetslivet, man talar om möjligheterna att idka vuxenstudier. Det är allmänt bekant att vi har mycket stor stress på många arbetsområden: vi har ett hårt arbetstempo, vi har dåliga arbetsmiljöer — det är ett faktum för väldigt många. Ackordsarbetet som också skapar hets är under debatt. Arbetsmiljön är högaktuell, och vi har en statlig utredning som sysslar med den frågan. Vuxenutbildningen är också en av 1970-talets stora frågor. LO och Arbetsgivareföreningen har sedan några år överläggningar om möjligheterna till ledighet för studier. Som utskottet säger i sitt betänkande är frågorna om studiefinansiering för de vuxenstuderande sedan år 1968 föremål för en särskild utredning. Önskelistor kan vi alla presentera — mer eller mindre realistiska. Jag vill personligen säga att jag tycker sabbatsåret är ett av de mer orealistiska önskemålen, Reservanterna tar upp de samhällsekonomiska aspekterna och säger att finansieringen av en sådan här reform bör kunna inordnas i socialförsäkringssystemet. Men, säger man för att gardera sig inför arbetsgivarna och Arbetsgivareföreningen, man får för all del inte — jag citerar inte utan detta är min fria tolkning — genom lagstiftning pålägga företagen denna extrakostnad, Man säger att det här kan göras upp t.ex. vid förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Ja, om inte arbetsgivarna skall betala det, måste det alltså bli den andra parten, dvs. arbetstagarna, som gör det. Utskottsbetänkanden är ofta mycket hovsamma i tonen, och det kan man också säga att socialutskottets betänkande här är. Utskottet ansluter sig helt till vad andra lagutskottet tidigare har uttalat i denna fråga, nämligen att införandet av en allmän sådan här ledighet vid en jämförelse med andra aktuella reformkrav måste bedömas som mindre angeläget. Vi skulle, många av oss, kunna stå här en lång stund och räkna upp angelägna reformer, presentera önskelistor på lägre pensionsålder, höjda pensioner, kortare arbetstid, kanske längre semester, mer pengar till barnstugor, bättre sjuklön, ökat stöd till barnfamiljerna, ersättning till människor som vill idka vuxenstudier, osv., osv. Jag tror att vi kan räkna upp en hel massa reformer som svenska folket skulle finna mycket mer angelägna än införandet av ett sabbatsår. Om man menar allvar med förslaget — och det gör man väl — måste det vara en reform som ger reella möjligheter för alla medborgare att få ett sabbatsår med ekonomisk ersättning. Annars är ju det här förslaget meningslöst. Herr Hamrin har själv påmint om att vi sedan 1938 har en lagstiftning om semester. Vi vet att de krav på lagstadgad semester som sedan årtionden hade förts fram av arbetarrörelsen tog mycket lång tid att få genomförda. Det har segat sig fram till det som vi har i dag — fyra veckors semester — och som herr Hamrin ändå betecknar som en föredömlig lagstiftning. I motionen sägs att det i allt fler länder har införts möjlighet till långledighet av detta slag. Man exemplifierar med Island där det gäller vissa lärargrupper, USA där stålarbetarna träffat en överenskommelse med arbetsgivarparten, och Australien där det gäller universitetslärare. Men jag tycker att man samtidigt bör tala om hurdan semesterlagstiftning dessa länder har. I Australien ger semesterlagstiftningen 18 dagars semester, i Island tre veckor, och i USA har man en veckas grundsemester, två veckor efter fem år och fyra veckor efter 25 år. Det talas mycket om att detta i första hand bör vara en förhandlingsfråga för arbetsmarknadens parter. Vi vet att årets lönerörelse i mycket stor utsträckning getts en låglöneprofil och att det är stora svårigheter att nå en överenskommelse — jag vill påminna om den aktuella strandningen mellan LO och Arbetsgivareföreningen. Vi vet att LO för hårda förhandlingar med Arbetsgivareföreningen om en bättre pension för arbetarna och om en bättre sjuklön. Hur tror reservanterna att frågan om införandet av ett sabbatsår skulle tas upp, när det möter så stora svårigheter att få mer, som vi tycker, självklara krav genomförda. Nej, jag anser kraven i motionen och reservationen höra till det mest verklighetsfrämmande som presenterats i svensk politik. Politik är att prioritera, och för mig är detta ett krav som måste komma långt tillbaka på en prioriteringslista. Enligt mitt bedömande är motionen om sabbatsår skriven av en elit för en elit. Herr talman!

Herr talman! Det är ingalunda så, fru Sigurdsen, att motionen är skriven av en elit för en elit — jag skall återkomma till det litet senare. Jag tycker att hela fru Sigurdsens inlägg var en utmärkt bekräftelse på att det finns många problem i detta sammanhang som behöver ses över och lösas — för den händelse man tror på den här tanken, för den händelse man lyfter blicken något över dagens bekymmer och ser litet in i framtiden. Jag är väl medveten om de svåra avtalsförhandlingar som vi nu upplever — dem behöver jag inte påminnas om. Men vi har väl ändå till uppgift i denna församling att tänka litet på vad som kan komma framöver när vi, som väl alla hoppas, har övervunnit dagens bekymmer och besvärligheter. Socialförsäkringen har kommit in i bilden genom ett yttrande, om jag minns rätt, från AMS. Jag tror att den är en tänkbar lösning. Jag anser inte att det är alldeles hopplöst att tänka sig en sammanhängande ledighet under en längre period än vad den nuvarande semestern under ett år innebär utan att fördenskull behöva belasta arbetsgivarna alltför hårt. Men att det här blir fråga om hur man vill utta de möjligheter man har till ökad timpenning, ökad ledighet, bättre sociala förmåner och att det blir en avvägning i det fallet är jag väl medveten om.

Även där tycker jag att det skulle finnas en viss möjlighet att låta dem fullt legalt göra en sådan sammanslagning. Jag upprepar, herr talman, vad jag sade, nämligen att vissa frågor har en benägenhet att leva sitt eget liv, även om man inte får förståelse för dem här i riksdagen. Jag vet förresten inte vad fru Sigurdsen menade med ”skriven av elit för elit”, men det är förmodligen något förlegat tänkande på socialgrupp 1, 2 och 3, som alltjämt vidlåder fru Sigurdsens tankegångar. Såsom ett exempel på att en opinion för denna tanke dock lever skall jag inte bara citera justitieministern. Jag kan citera tidskriften Byggnadsarbetaren, nr 31 år 1970, där en skribent frågar: ”Vart tog sabbatsåret vägen? Har nu denna tanke helt skrinlagts?” Nej, det har den inte. Den återkommer även om vi får avslag på vår motion i den votering som nu följer. Vi kommer att hålla denna tanke vid liv och noterar precis som fru Sigurdsen att voteringssiffrorna här i kammaren inte är särskilt imponerande.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationen av fru Marklund. I år har en arbetstidsförkortning med 1 timme 15 minuter trätt i kraft för de allra flesta lönearbetare. Ytterligare förkortning kommer den 1 januari 1973. Därigenom får lönearbetarna en arbetsvecka på 40 timmar. Utskottet hänvisar i denna fråga till att arbetstidslagen är konstruerad som en maximalföreskrift och avvisar förslagen om en specialreglering av arbetstiden för skiftgående i kontinuerlig drift. När utskottet stöder sig på dessa värderingar överlämnar man emellertid de problem som många arbetare med speciellt svåra arbetsförhållanden har till förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. De som jobbar i kontinuerligt skiftarbete, dvs. kvällar, nätter, lördagar och söndagar och i en del fall också vid storhelger, vet vad detta betyder. Arbetsköparnas hänsynslösa exploaterande av människor i skiftgång kommer att förvärras. Vi skall vara medvetna om att kontinuerliga driftformer kommer att öka. Rationaliseringsprocessen medför att företagen satsar allt mer på maskinparker som kräver en kontinuerlig skiftform, särskilt inom järnbruksindustrin och pappersoch massaindustrin. Arbetsköparens krav på effektivitet och lönsamhet gör att allt fler industriarbetare tvingas arbeta i skift. Bolagen gör stora vinster på rationaliseringarna men ingen hänsyn tas till dem som skapar dessa vinster. Det är ju så att de som arbetar i kontinuerliga processer som regel har de sämsta arbetsplatserna ur miljösynpunkt. Ackordsarbete är för en vanlig lönearbetare, som har normal arbetstidsförläggning på dagen, mycket hårt och slitsamt. Att utföra pressande ackordsarbete i skift är därför naturligtvis ännu hårdare, Hårt ackordsarbete med ideliga omställningar i dygnsrytmen medför att den psykiska och fysiska pressen blir mycket hård. För att kunna lindra vådorna av skiftarbete vore en kortare arbetstid en utväg.

När man för ett tiotal år sedan införde kontinuerlig skiftgång lockade man med kortare arbetstid. Den lagstadgade arbetstiden var då 48 timmar, skiftgående fick 42 timmar. Sedan har arbetstidsförkortningar genomförts så att arbetstiden i dag är lika lång för kontinuerligt skiftgående som för övriga. När nu utskottet avvisar en förmånligare reglering av den ordinarie arbetstidens längd för arbetare i särskilt påfrestande och hälsofarligt arbete, utlämnar man dessa till en köpslagan mellan arbetsmarknadens parter. Av egna erfarenheter vet jag att arbetsköparna har stora krav på den kontinuerliga driften. Framstötar från lönearbetarna att få de allra minsta förbättringar har avvisats av arbetsköparna. I och med den genomförda arbetstidsförkortningen har arbetsköparna avvisat varje förslag som skulle förbättra de kontinuerligt skiftgåendes förhållanden på arbetstidsfrågans område. I stället är erfarenheten den att man allt mer vill utvidga den här formen, Framstötar om att allt fler skall arbeta under storhelger är ett exempel, Under dessa betingelser kan man lätt föreställa sig vad resultatet blir, När utskottet säger nej till undantagsregler i arbetslagstiftningen om maximering av arbetstiden i kontinuerlig skiftgång, har man tagit på sig ett tungt ansvar. Skall det behöva gå så långt att skiftarbetarna skall utgöra experimentråttor innan man kan ta de skiftgåendes problem — medicinska och psykiska störningar — på allvar? Att glida undan frågan och säga att arbetsmiljöutredningen har frågan under utredning är att springa undan ansvaret. Mina arbetskamrater som har kommit i kontakt med representanter för arbetsmiljöutredningen har inga större förhoppningar på något resultat. De rykten som gör gällande att något resultat inte skulle komma från utredningen förrän arbetsmarknadens parter kommit överens, stärker också skälen för att riksdagen bifaller reservationen, Vad man i dag kräver ute i industrin är en snar arbetstidsförkortning. Flera fackföreningar har instämt i motionen om en lagstiftning, och vad mig är bekant har flera fackföreningar motionerat till LO:s kongress om lagstiftning i den här frågan. Herr talman! 36 timmars arbetsvecka för arbetare i kontinuerlig skiftgång är ett rimligt krav från dem som står på de sämsta arbetsplat serna och i de sämsta arbetsförhållandena med högt uppdriven ackordstakt och med de sämsta arbetstiderna.

Herr talman! Jag kan hålla med herr Hagberg om att det är besvärligare att arbeta på arbetsplatser med kontinuerlig drift än där det bara är dagskift. Därvidlag råder det inga delade meningar. Vad som här skiljer är väl på vilket sätt man skall lösa denna viktiga fråga. Vi vet ju alla att vid förra årets riksdag reviderades den då gällande arbetstidslagen, Det innebar att man fr.o.m. 1970 fått en kortare arbetstid, och att man 1973 kommer fram till 40 timmars maximal arbetsvecka. I samband med den propositionens behandling fanns motioner med samma innehåll som vi nu i dag diskuterar. Andra lagutskottet besvarade dem, och det finns ju intaget i utskottets betänkande vad vi sade i fjol. Den skrivningen behöver alltså inte läsas upp. När vi nu behandlar saken på nytt säger vi, att man ju 1970 var överens om — liksom i den utredning som föregick arbetstidslagens revidering — att de särbestämmelser som behövs för olika grupper ur framför allt skyddssynpunkt skall infogas i den nya arbetarskyddslagen. Motionärerna vill att man skall göra förändringen i själva arbetstidslagen. Men jag tror att de som har hand om vad som skall göras vet att vår industri och hela vår livsföring förändras mycket. Därför tror jag dessa saker hör bättre hemma i arbetarskyddslagen än i arbetstidslagen. Det sker väldiga tekniska förändringar och det är alltid möjligt att med hänsyn till vad som sker göra behövliga förändringar i arbetstiden. Det står också parterna fritt att förhandla fram annorlunda villkor här, Herr Hagberg sade att det är vanligt att man i dessa industrier med kontinuerlig drift har ackordsarbete. Det pågår emellertid en diskussion om månadslöner. Jag kan bara nämna att i exempelvis Norrbottens Jernverk, som är en av dessa arbetsplatser, har man kommit fram till månadslön. Ackordssystemet har där kommit helt i bakgrunden, man har gruppackord för hela järnverket. Så nog går det att komma fram till andra avlöningsförhållanden, och parterna är väl öppna för diskussioner på ett annat sätt än vad man tidigare var, Herr Hagberg nämnde att arbetsmiljöutredningen tar lätt på det hela. Det vet vi ingenting om, den utredningen har bara arbetat en kort tid. I direktiven för arbetsmiljöutredningen ingår att man skall ta upp dessa problem. Jag kan läsa några citat, som delvis också finns i utskottets betänkande. ”Spörsmål som gäller arbetstidens förläggning fordrar en grundlig genomgång, och skyddsaspekter bör ägnas stor uppmärksamhet vid översynen av gällande regler om dygnsvila, veckovila, raster och arbetspauser”. Det står vidare i anvisningarna att därutöver bör det stå utredningen fritt att ta upp sådana spörsmål som aktualiseras under arbetets gång och som faller inom ramen för en allmän översyn av arbetarskyddslagstiftningen. Det är alltså vida direktiv som arbetsmiljöutredningen har. Man kan ta ut avsnitt efter avsnitt och behöver inte invänta helheten, Det sägs också ifrån att man kan bryta ut delar som är aktuella innan hela utredningen blir färdig. Mot bakgrunden av dessa fakta, med riksdagens prövning i fjol och när arbetsmiljöutredningen har dessa uppgifter förelagda, anser vi att det inte finns någon anledning att riksdagen i dag skulle begära en ändring i den arbetstidslag vi tog vid fjolårets riksdag. Jag ber att få yrka bifall till utskottets betänkande.
Herr talman! Det kan inte vara svårt att konstatera att de som arbetar skift i kontinuerlig form har det besvärligt. Jag tycker inte det behöver föreligga en utredning för att man skall kunna konstatera behovet av en kortare arbetstid. Jag är förskräckt över att inte utskottet tagit initiativet att föra dessa ärenden till arbetsmiljöutredningen och därvid eventuellt begärt en snabbutredning. Man kan väl också lägga ett visst ansvar på utskottet att även ta initiativ i stället för att bara helt enkelt avstyrka och inte ta något initiativ utan bara säga att denna arbetsmiljöutredning skall fortsätta att arbeta som vanligt. Sedan säger man att denna fråga kan lösas genom förhandlingar i vanlig mening. Men det är det jag menar att då blir det en köpslagan som lönearbetarna som går i skift blir lidande på. Därefter kommer man in på ackordsformer. Men det är väl så i dag i alla fall att de månadslöner och de gruppackord som görs upp är prestationsackord i stort sett fast det är stora grupper. Det är normgivna A-prestationer, Det skall vi inte glömma bort. Jag tycker det är beklagligt att man skall gömma sig bakom denna utredning och vidare att man varje gång skall läsa upp de här vackra direktiven. Jag har i dag haft tillfälle att diskutera med utredningens ordförande. Beträffande de rykten som säger att denna utredning inte kommer att lägga fram något vettigt förslag förrän arbetsmarknadens parter är överens så har utredningens två sekreterare nämnt detta vid ett forum. Det är alltså inga lösa rykten utan uppgifter lämnade av utredningens två sekreterare. Om de kontinuerligt skiftgående skall vänta på denna utredning så blir man verkligen betänksam.
Herr talman! Det är klart att utredningen har direktiven att följa. Jag skulle vara förvånad om den ville ta bort dessa skyddssynpuhkter, för genomgående i hela utredningen är ju att man skall skapa en sådan miljö på våra arbetsplatser att ohälsa förebyggs. Då kommer väl frågan om dem som går i kontinuerlig drift och som har anpassningssvårigheter upp till diskussion. Det skulle vara underligt annars. Vi har ju den ordningen här i riksdagen att så länge det pågår utredningar så vill man avvakta dem. Det vore ju onödigt att sätta till utredningar om riksdagen skulle handla utan att ha låtit utreda frågan. Så har vi aldrig arbetat tidigare. Det är en ny metodik som herr Hagberg här vill tillämpa.
Herr talman! Jag hoppades att riksdagen kände sig så kompetent att den såg en allvarlig fara segla upp här, allra helst som denna form börjat bli alltmer aktuell. Jag trodde riksdagen hade möjligheter att ta initiativ och besluta.